Herr talman! Herr Bengtsson säger i fråga om fastställelsetalan två saker: dels att en klar praxis snabbt kommer att bli utformad, så att det här i stort sett skulle vara överflödigt, dels att det skulle vara risk för en så stor mängd ärenden som man vill få prövade att det skulle bildas en kö av ärenden och att en alltför stor tjänstemannastab skulle behövas. Dessa två uttalanden strider med förlov sagt mot varandra. Man får välja ettdera — eller kanske intetdera, dvs. reservationen. När det gäller överprövning sades att högsta domstolen, om överprövning kommer till stånd, skulle ta stor hänsyn till vad marknadsrådet beslutat. Ja, det är självklart att den som inte vill ha någon överprövning tror det. Men det kan inte hjälpas att den civilrättsliga lagstiftningen, köplag, avtalslag och andra bestämmelser, har andra tonfall och ibland andra uttryckssätt än denna näringsrättsliga lagstiftning, vari det talas om otillbörliga marknadsvillkor och inte om uppenbart otillbörliga avtal och liknande ting.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

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Anledningen till min fråga är det ställningstagande som Sverige gjorde i FN:s kolonialkommitté, där 18 stater mot 3 — däribland Sverige — fördömde den kemiska krigföring de portugisiska fascisterna bedriver i Angola och de andra kolonierna. I ett pressmeddelande från utrikesdepartementet daterat den 14 april 1971 sägs att ledaren för MPLA =— befrielserörelsen i Angola — informerat om Portugals kemiska krigföring i kolonierna och samtidigt vädjat om hjälp. I meddelandet sägs vidare att den portugisiska regeringen förnekat att kemisk krigföring förekommer. Att påstående står mot påstående är anledningen till att Sverige inte kunde ta ställning. Detta är en något krystad motivering. Det är inte obekant för den svenska regeringen vilka barbariska metoder som de portugisiska fascisterna använder mot befolkningen i Angola, Mogambique och Guinea-Bissau, mot en befolkning som kämpar för frihet och självbestämmanderätt, som kräver att råvaror och naturrikedomar skall stanna i landet och inte stjälas av fascisterna i Portugal och av andra kapitalistiska länder. Jag vill på TV-skärmen visa på vilka grymheter som är tillåtna mot befolkningen i de portugisiska kolonierna. Bilden behöver inte kommenteras. Den talar för sig själv. Det bör inte heller vara obekant för utrikesministern att den amerikanska ambassadören i Angolas huvudstad Luanda redan i början av 1970 anklagade Portugal för att använda kemiska stridsmedel i kolonierna. Vidare bör inte heller den deklaration vara obekant för utrikesministern, som MPLA sände ut den 13 oktober 1970 och i vilken det påvisades att kemisk krigföring pågår. I denna deklaration definierades giftgaserna som typerna 2 och 4 D samt 2, 4 och 5 T. Dessa gaser består bl.a. av arsenik, metyl och fenol. När dessa uppgifter blev kända hade Sveriges regering utan större ansträngningar kunnat kontrollera sanningshalten. Vad jag kan förstå är regeringen inte så intresserad av detta. I stället föredrar man olika ursäkter som samtidigt innebär ett stöd för Portugal. Utrikesministerns stolta deklaration i utrikesdebatten om att det gäller att visa minoritetsregimerna hur isolerade de står, när de framhärdar i en politik som direkt kolliderar med grundläggande krav på mänskliga rättigheter, är tydligen ord till intet förpliktande.

Herr talman! Utrikesministern säger att Sverige tidigare har fördömt Portugals kolonialkrig. Jag vill då påminna utrikesministern om vad som hände i november 1970, när det gällde att fördöma Portugals krig i kolonierna och klart säga ut att utländska företag inte skulle tillåtas befinna sig där. Då röstade inte Sverige heller för detta fördömande. Så det är nog inte alldeles riktigt, som utrikesministern säger, att Sverige i olika sammanhang har fördömt Portugals krigföring. Den gången fanns det väl ändå bevis för att Portugal bedriver ett kolonialkrig i Afrika. Det var väl ändå bevisat, och då borde det inte ha varit så svårt att ta ställning. Jag vill också påminna om att 18 stater har fördömt Portugals kemiska krigföring, däribland Tanzania, Tunisien, Indien, Bulgarien och Sovjetunionen. Skulle dessa stater ha så dåligt omdöme och så dålig ansvarskänsla att de skulle bygga sitt ställningstagande på saker och ting som inte existerar? Och jag vill än en gång påminna om vad som kom fram i början av 1970. Varför undersökte inte svenska regeringen de påståenden som då framfördes? Om man gjort det, hade man kanske kunnat göra ett riktigt ställningstagande, när frågan skulle avgöras. Det är inte obekant att svensk storfinans finns etablerad i kolonierna. Den finns i Angola, i Mogambique och i Guinea-Bissau. Vi känner till att över 100 svenska företag arbetar där nere. Är det hänsyn till dessa som gör att Sverige tar ställning på det sätt som skett? Vi vet att det säljs svenska Volvolastbilar till Portugal och att dessa sedan används i kolonierna i kriget mot befrielserörelserna där. Jag tror inte att det räcker enbart med vackra ord för att visa sin solidaritet med sociala befrielserörelser. Det krävs också konkret praktisk handling. Den svenska regeringen har vid ett flertal tillfällen haft möjlighet att i handling visa sin solidaritet med befrielserörelserna i södra Afrika, men man har svikit.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för det svar som jag fick och som jag uppfattade som helt positivt, även om utrikesministern självklart måste understryka de praktiska svårigheter som finns när det gäller att förverkliga en sådan insats. Den situation som råder på Kap Verdeöarna i dag är akut förvärrad, men jag tror att det är viktigt att understryka att det är en mer eller mindre permanent situation. De 250 000 människorna på Kap Verdeöarna hotas nu av en mycket svår svältkatastrof efter tre års torka som särskilt hårt drabbat den ö som är centrum för jordbruksproduktionen. PAIGC bedömer att det finns risk för att mellan 30 och 50 procent av befolkningen skulle dö av svält. Detta är som jag sade ingenting nytt. Kap Verdeöarna är Portugals äldsta koloni och har varit under portugisisk överhöghet i 500 år. Under de senaste drygt 200 åren har 58 år varit svältår. Enbart under 1900-talet har 21 år drabbats av en svår svältsituation. Detta sammanhänger med det ekonomiska system som Portugal upprätthåller i sina kolonier i syfte dels att tjäna pengar på befolkningens arbete och dels när det gäller Kap Verdeöarna att rekrytera tvångsarbetare till jordbruksplantagerna i Angola och Säo Tomé. En mycket stor del av Kap Verdeöarnas befolkning emigrerar eller finns som utslitna och sjuka tvångsarbetare på dessa jordbruksplantager. Därför kan en permanent lösning av denna situation självklart inte nås annat än på politisk väg, alltså genom befrielserörelsens framgång. Det är riktigt som utrikesministern säger, att det finns svårigheter att kanalisera ett bistånd i den nu akuta situationen, men jag vill påpeka att PAIGC i en nyligen utfärdad kommuniké har vädjat om att olika nationer och organisationer ger ett bistånd, ställer de medel till förfogande som behövs för en omedelbar insats. Man har vidare vädjat till FN:s generalsekreterare att undersöka vilka möjligheter FN har att hjälpa till i denna situation. Man har också vädjat till Portugals regering att inte motsätta sig en biståndsinsats av det här slaget. Jag tror inte att hoppet är stort att Portugal skall medverka här, men man kan i varje fall säga så mycket som att befrielserörelsen själv inte motsätter sig en sådan lösning. Därför vill jag ställa den följdfrågan till utrikesministern, om han inte tror att det skall gå att finna vägar och om regeringen också är beredd att ställa de extra medel till förfogande, som behövs för en sådan här snabb insats.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat statsministern om han vill uttala sig om huruvida systemet med militär registrering av arbetare i s.k. kuppberedskapsplan fortfarande äger tillämpning och, om så är fallet, om han avser att ta något initiativ i syfte att sådan registrering skall upphöra. Frågan har överlämnats till mig för att besvaras och mitt svar är att någon sådan registrering inte förekommer.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

De som skulle vara registrerade i den här kuppberedskapsplanen är enligt uppgifterna i huvudsak vänstersympatisörer. Det är uppenbart att detta register är ett åsiktsregister som riktar sig mot en del av den svenska befolkningen. Enligt uppgifterna i pressen skall det röra sig om tiotusentals svenska arbetare, som är registrerade och varav 2 500 är klassificerade som säkerhetsrisker. I kuppberedskapsplanen skulle 400 företag ingå, bl.a. järnbruk, metall-, tändsticksoch livsmedelsfabriker. De här avslöjandena bekräftar bara vad många av mina äldre arbetskamrater på ett av de största järnbruken misstänkt, nämligen att de under krigsåren var iakttagna och övervakade av bl.a. företagsledningen. Även avskedanden var aktuella, då företagsledningen gjort framställning till fackföreningsledningen om sådana. Dess bättre blev det inga avskedanden, men man kan fråga sig i dag hur mycket den militära säkerhetspolisen var inkopplad. Mot bakgrunden av det här måste man fråga sig: Finns kuppberedskapsplanen kvar? Finns uppgifterna kvar? Kan uppgifterna komma i främmande makts händer? På frågan, om kuppberedskapsplanen fortfarande äger tillämpning, svarar försvarsministern ett klart nej. Man kanske då i stället bör fråga: Har den funnits till? Om det kan klarläggas att registreringen inte längre existerar, kan då statsrådet försäkra att inte samma sak kommer att hända som hände med SÄPO:s register efter kriget. Regeringen beslutade att registreringen skulle upphöra, men 1948 återupptogs den och man använde då de gamla registren. Det var bara att fortsätta där man hade slutat.
Herr talman! Det förvånar mig att herr Hagberg förklarar sig icke vara nöjd med ett svar där jag alldeles klart säger att en sådan registrering inte förekommer. Den förekommer inte av flera skäl. För det första får åsiktsregistrering icke ske i Sverige numera. För det andra finns det ingen militär säkerhetspolis och har aldrig funnits. Det finns bara en polis i Sverige, och det är rikspolisen. Det finns ingen militär organisation som på något sätt övervakar svenska medborgare. Det som är avslöjat många gånger — för tio år sedan, för tjugo år sedan och i dag — i artiklar i tidningarna — och de lär nu följas av en bok, det är vad som hände under andra världskriget när ett sådant register förekom, ett register som försvann genom beslut 1946. Sedan dess har inga sådana register byggts upp.

Herr talman! Försvarsministern kunde inte försäkra mig om att de här registren verkligen är borta så att det inte inträffar samma sak som det hände med SÄPO-registret, som återupptogs 1948. En annan sak som jag tycker är anmärkningsvärd är att LO:s tidning Aftonbladet påstår att registrering fortfarande pågår och att en högt uppsatt säkerhetstjänsteman håller på med de här frågorna. Då uppgift står mot uppgift blir man betänksam, och jag är inte nöjd med de motiveringar som här är framförda. Det är bakgrunden till mitt uttalande, att jag inte är nöjd med svaret. Jag vill därför ställa frågan: Är Aftonbladets uppgifter helt felaktiga i det här avseendet?
Herr talman! Aftonbladets uppgifter om att det förekommer en militär säkerhetspolis och militär registrering är felaktiga och saknar grund.

Herr talman! Herr Nygren har frågat mig om jag med hänsyn till den ökade arbetslösheten bland ungdom överväger att medge förnyad dispens för 18—20-åringar att genomgå arbetsmarknadsstyrelsens omskolningskurser. Sedan lång tid tillbaka kan den som genomgår utbildning vid riksyrkesskola eller som genomgår annan i arbetsmarknadskungörelsen avsedd yrkesutbildning och är ensamstående mor, handikappad eller flykting studera med stöd av utbildningsbidrag oavsett ålder. Vidare kan den som fyllt 18 år och som tidigare haft förvärvsarbete och inte får plats inom det ordinarie utbildningsväsendet eller kan omskolas på hemorten få utbildningsbidrag om vederbörande har försörjningsbörda. Under inverkan av konjunkturförsvagningen år 1967 ökade ungdomsarbetslösheten oroväckande. Då infördes möjlighet även för ungdomar mellan 20 och 21 år, som haft stadigvarande förvärvsarbete, att bl.a. gå på skolöverstyrelsens omskolningskurser och få stöd med utbildningsbidrag. Denna möjlighet har därefter bibehållits och 20-årsgränsen är nu den generellt giltiga för rätt till utbildningsbidrag i samband med arbetsmarknadsutbildning. Den utbyggnad av den reguljära yrkesutbildningen som har ägt rum sedan vi förra gången hade känning av ungdomsarbetslöshet bör enligt min mening tillsammans med de åtgärder som arbetsmarknadsstyrelsen nu sätter in innebära goda möjligheter att begränsa arbetslösheten bland ungdom. Vi kommer från regeringens sida att följa utvecklingen med största uppmärksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Den senaste arbetslöshetsräkningen vid länsarbetsnämnderna visar på en viss stabilisering av arbetslösheten för landet i dess helhet men en fortsatt ökning i Norrlandslänen. I mitten av april hade vi ytterligare 1 500 arbetslösa och nådde därmed totalt upp till 26 000 utan jobb i de nordligaste delarna av landet. Enligt samma räkning hade antalet lediga platser i Norrlandslänen minskat till cirka 6 000. Samtidigt kan man konstatera att ungdomsarbetslösheten har fortsatt att förvärras. Sedan 1968, då man tog bort den i min fråga omnämnda rätten till dispens för Norrlandsungdom i åldrarna under 20 år för att antas som elever vid AMS:s centrala omskolningskurser, skedde en markant förbättring i arbetslöshetsläget bland de unga fram till år 1970, men då vände kurvan. Som exempel på denna svängning i Norrlandslänen kan jag ta utvecklingen i mitt eget hemlän, Västerbotten. Där hade antalet arbetslösa ungdomar under 20 år fördubblats i februari månad i jämförelse med samma tid i fjol. Men i mars månad hade vi nära tre gånger så många arbetslösa ungdomar under 20 år som motsvarande tid 1970. Med en sådan utveckling är det nödvändigt att speciella åtgärder vidtas för att ge ungdomarna sysselsättning eller en utbildningsmöjlighet. Länsarbetsnämnderna har kunnat konstatera att det är den ungdom som inte har fått någon yrkesutbildning — eller som fått bristfällig sådan — 'som löper de största riskerna att drabbas av en tilltagande arbetslöshet. Man har därför också, sedan min fråga till inrikesministern ställdes, åtminstone från en länsarbetsnämnd i Norrland hemställt till AMS om att få återinföra dispensrätten för arbetslösa ungdomar under 20 år så att de kan få bli elever med elevers rättigheter vid AMS:s centrala omskolningskurser. I dagarna avvaktar man med intresse besked. Jag uppfattar statsrådets svar som rätt positivt.

Herr talman! Jag har sagt att vi följer utvecklingen med uppmärksam het, och jag kan utan vidare erkänna att vi naturligtvis på intet sätt är till freds med den utveckling som har varit. Den framställning från Västerbotten som omnämndes har kommit in i dagarna, och vi skall gärna se vad som kan göras. Men helt allmänt har vi den inställningen att vi kanske inte bör reagera alltför snabbt när det gäller att vidta åtgärder. Vi bör kanske ge oss något rådrum för att se hur utvecklingen går. I och för sig kan man mycket väl ändra dessa bestämmelser. Det är bara det att det blir så många ojämnheter, eftersom andra ungdomar i motsvarande åldrar inte kan få de förmåner som är förenade med omskolningskurserna. De får lov att söka sig fram efter andra utbildningsvägar med det mindre utvecklade stöd som där ges. Det finns anledning till en viss försiktighet, men jag vill gärna understryka att vi följer utvecklingen med stor uppmärksamhet och att vi med intresse skall studera den framställning som herr Nygren åberopar.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det positiva tillägget och vill bara påminna om att det nuvarande systemet, enligt vilket viss ungdom med de ordinarie studiebidragsformerna kan komma med i omskolningsverksamheten, också är orättvist. Systemet medger egentligen bara dem som kan bo kvar i föräldrahemmet och klara bostadsfrågan på det sättet att bli delaktiga av denna förmån. Men jag uppfattar statsrådets tillägg här som klart positivt, och jag avvaktar med stort intresse det besked som länsarbetsnämnden kommer att få på sin framställning.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig om jag avser att medverka till att särskilda verkstäder, avpassade för patienter under psykiatrisk vård, inrättas i närheten av psykiatriska sjukhus. utgör personer med psykiskt handikapp en betydande grupp. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens ADB-statistik för år 1970 hade närmare 20 procent av de arbetsvårdssökande psykisk sjukdom som huvudhandikapp. Totalt sysselsattes samma år 13 250 personer vid skyddade verkstäder. Av dessa hade 2 481 psykisk sjukdom som huvudhandikapp. Hinder föreligger inte för kommunal huvudman att inrätta särskilda verkstadsavdelningar för psykiskt sjuka personer enligt de råd och anvisningar som arbetsmarknadsstyrelsen lämnar i varje enskilt fall. Sådana avdelningar finns bl.a. i Säter och Karlskrona. Det bör emellertid framhållas att även för personer under psykiatrisk vård kan som regel behovet av skyddad sysselsättning bäst tillgodoses genom anställning vid verkstad för skyddad sysselsättning med blandat klientel. Enligt vad som inhämtats från länsarbetsnämnderna sysselsätts för närvarande vid sådana verkstäder 300-400 personer under psykiatrisk vård. Härtill kommer att skyddad sysselsättning i form av beredskapsarbete anordnas för 200-300 personer ur denna grupp. Jag vill i detta sammanhang betona betydelsen av att det vid de psykiatriska sjukhusen anordnas en väl differentierad arbetsterapi som förberedelse för efterföljande arbetsvårdsåtgärder inom arbetsmarknadsverkets ram.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

För många patienter går det mycket bra, vilket statsrådet understryker i svaret. Men för åtskilliga är organisationen i sin nuvarande vanliga utformning — bortsett från de undantag som finns — inte avpassad och lämpad för de särskilda behov som en del patienter under psykiatrisk vård har. Det gäller bl.a. en stor del av alkoholoch toxikomanklientelet liksom många asteniska och schizofrena patienter. Allvarliga bekymmer för de här förhållandena, som framförts av en framstående specialist på området med lång och stor erfarenhet, är bakgrunden till min enkla fråga. Dessa patienter skulle alltså behöva ha särskilda skyddade verkstäder eller avdelningar, anpassade för deras förutsättningar. Sådana finns på vissa håll, men det är såvitt jag kan förstå ännu i mycket liten omfattning. Så länge patienterna arbetar på arbetsträningsverkstäder är det kanske som regel inga stora problem, bortsett från att det tar så lång tid innan de kan få komma dit — enligt uppgift som jag har fått tar det i allmänhet mellan fyra och sex månader och ibland mycket längre tid. Men det stora problemet uppkommer när de sedan skall överföras till den skyddade verkstaden; det blir vanligen återigen en lång väntetid, på en eller flera månader, och det är naturligtvis i sig självt inte bra för deras resocialisering med den väntetiden. I anslutning till arbetsträningsverkstaden finns det inackorderingsmöj ligheter, men när vederbörande kommer till den skyddade verkstaden får Nr 67 de i princip själva svara för bostaden, och det är också ett mycket stort Torsdagen den problem. Det skyddade arbetet är i regel alltför svårt för dessa 22 april 1971 patientkategorier. De klarar t.ex. inte arbete efter löpandebandsprinecir — — — pen, allmänt stressande arbete eller arbete i åttatimmarspass, som är det Om skyddade verk vanliga. Arbetsgivarna är i regel ganska negativt inställda till kortare pass. städer för patienter Jag tror alltså att det finns anledning att i betydligt större omfattning under psykiatrisk än nu sker inrätta särskilda avdelningar för dessa patientkategorier, och vård det är det som jag ville att statsrådet skulle medverka till. Det råder nämligen ett visst motstånd mot att inrätta sådana avdelningar.
Herr talman! Jag har en annan erfarenhet i det fallet. Jag har haft tillfälle att besöka 25—30 skyddade verkstäder på olika håll i landet och ett betydande antal arbetsplatser för arkivarbetare, och jag har funnit att på många håll har man ordnat dessa frågor på ett alldeles förträffligt sätt. Redan då patienterna vistas på sjukhus beredes de i vissa fall möjligheter att komma i kontakt med den skyddade verkstaden, man har ordnat med dagliga bussturer och försöker att successivt vänja patienterna vid en miljö utanför sjukhuset. Resultaten har också varit goda, och vederbörande har efter hand själva kunnat flytta till egen bostad och i vissa fall efter en tid på verkstaden kunnat gå ut på den öppna arbetsmarknaden. Jag har alltså inte samma intryck som herr Hedin, att det skulle finnas något motstånd mot att ta med psykiskt störda eller att inrätta särskilda avdelningar. Tvärtom har jag sett flera exempel på vilja att försöka ordna verksamheten så att man kan få med så många grupper handikappade som möjligt. Att det gäller en grupp för vilken svårigheterna har varit och är ganska betydande har således inte hindrat att man tagit itu med uppgiften med stort intresse. Jag vill understryka att jag anser detta vara mycket betydelsefullt och riktigt.
Herr talman! Jag tackar för den mycket positiva inställning som statsrådet har till dessa frågor och förstår att man kan ha olika erfarenheter från olika delar av landet. Också jag har personliga erfarenheter i detta fall, och de säger att det ofta är mycket svårt för detta klientel att inpassas i den reguljära organisationen. Såvitt jag förstår är det bara på mycket få platser som man i dag har särskilda avdelningar för detta klientel. På de orter där sådana avdelningar finns ordnar sig förhållandena säkerligen ganska väl, men i övrigt kommer väldigt många i kläm. De passar inte in i den normala organisation som vi har för närvarande. Jag hoppas emellertid att vi skall få en förbättring till stånd och att de goda erfarenheter man enligt statsrådet har på många håll skall bli efterföljansvärda exempel på orter där det inte för närvarande fungerar så bra som det borde göra.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag är beredd medverka till en breddning av antalet remissinstanser beträffande Länsprogram 1970, så att lokala och regionala politiska, fackliga och näringslivsorganisationer får möjlighet att yttra sig. Remisstiden för Länsprogram 1970 går i flertalet län ut under maj månad. Om det skall bli möjligt att under hösten 1972 för riksdagen redovisa ett handlingsprogram för hela riket, är det inte möjligt att förlänga remissförfarandet, vilket en utökning av antalet remissinstanser skulle innebära. Jag vill emellertid erinra om att de organisationer herr Glimnér nämner i flertalet fall har varit inkopplade på något sätt i programarbetet. De fackliga organisationerna och näringslivets organisationer finns företrädda i planeringsråden, som har deltagit i utformningen av länsprogram men. De politiska partierna har genom sin representation i de kommunala organen en naturlig plattform för att hävda sina synpunkter på länsprogrammen i samband med kommunernas remissbehandling. Efter remissbehandlingen kommer det slutliga länsprogrammet att behandlas i den nya lekmannastyrelsen i vilken erfarenheter från bl.a. kommunal verksamhet, näringsliv och arbetsmarknad blir representerad.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag beklagar att statsrådet inte anser en utvidgning av remisserna vara möjlig. Enligt anvisningarna från departementet till planeringsråden 1969 skulle ju remissen gå ut till samarbetsnämnderna, till kommuner som inte berörs av sammanläggning och till landstingens förvaltningsutskott. Jag har den uppfattningen att det har vuxit fram en opinion med önskemål om att få avge yttrande. Vi har i planeringsrådet i Östergötland från partidistrikt, från facklig och ekonomisk föreningsrörelse liksom från näringslivets organisationer fått framställningar om att få inkomma med yttrande. Jag vill säga statsrådet att vi inom vårt planeringsråd är ense om önskvärdheten av att vidga debatten omkring planeringsfrågorna. Det kan inte vara önskvärt att dessa frågor endast blir experternas och beslutsfattarnas angelägenheter. För vår del är vi beredda att utöver anvisningarnas remissinstanser låta partiernas distriktsorganisationer, arbetsmarknadsoch näringslivsorganisationer, hyresgäströrelsen, m.fl. framlägga sina synpunkter på det preliminära förslaget. Jag skulle, herr talman, vilja ställa frågan till statsrådet, om inte statsrådet ändå vill sanktionera ett sådant remissförfarande utöver de anvisningar som har givits från departementet. Statsrådet sade att remisstiden i flertalet län går ut under maj månad. Det är möjligt att det är så. Men för Östergötlands del går remisstiden ut den 30 juni, och därför anser vi att en bredare remiss skall kunna medhinnas. Men om det nu är så att man anser att remisstiden är för kort, så skulle jag också vilja ställa den frågan till statsrådet, om inte statsrådet kan tänka sig en förlängning av remisstiden utöver den förlängning som har skett i och med arbetsmarknadskonflikten.
Herr talman! Jag beklagar att de organisationer som herr Glimnér talar om inte har förstått att i tid utnyttja de möjligheter som förelegat. I det parti som jag företräder och i de organisationer jag har kontakt med har det under den gångna vintern i åtskilliga län förekommit mycket livliga diskussioner kring de här frågorna ute i lokala organisationer, där man har redovisat önskemål och åsikter i dessa frågor. Jag beklagar att man tydligen inte i de organisationer som herr Glimnér talar om på samma sätt har utnyttjat den möjligheten. Det är alltid lätt att föreslå att man skall förlänga remisstiden och dra ut på det hela. Det skulle jag gärna göra, om det inte vore så, att riksdagen uttalat sig för ett snabbt programarbete och menat att man utan dröjsmål bör få ett förslag till en regional riksplan. Herr Glimnér kan gå tillbaka i riksdagstrycket och själv konstatera att man från många håll uttalat att man inte är till freds med att det måste dröja till 1972 innan planen fastställs. Jag kan därför inte ställa i utsikt att det kan bli möjligheter till en förlängning av remisstiden. Men alla som har synpunkter har ju möjligheter att kontakta sina representanter i de nya länsstyrelserna och anmäla sina synpunkter. Det är ju inte fråga om formella regler. Det finns inte någon anledning att tro att man inte kan få lekmannarepresentanterna att vid det slutliga ställningstagandet beakta de vettiga synpunkter som kommer in. Det finns således inte, menar jag, anledning att fördröja detta viktiga arbete genom att nu utmäta en längre tid för remissförfarandet.

Herr talman! Det sista öppnar ju ändå en dörr på glänt och ger kanske länsstyrelserna möjlighet att inhämta synpunkter från organisationerna. Enligt den erfarenhet jag har från mitt län har också organisationer som står herr statsrådet nära behov av att inkomma med yttranden.

Herr talman! Herr Pettersson i Kvänum har frågat om jag är beredd att överväga att i fråga om ersättning från sjukförsäkringen jämställa vissa livsviktiga näringspreparat för barn med läkemedel. medel tillhandahålls vid sjukdom under vissa förutsättningar läkemedel kostnadsfritt eller till nedsatt pris. Vad som avses med läkemedel anges i läkemedelsförordningen. Standardiserade läkemedel som är avsedda att tillhandahållas i tillverkarens originalförpackning får i regel inte försäljas utan att vara registrerade som farmaceutiska specialiteter. För vissa sällsynta sjukdomar, bl.a. en del ämnesomsättningssjukdomar som drabbar barn, finns inte någon passande farmaceutisk specialitet. I sådana fall kan socialstyrelsen med stöd av 13 § tillämpningskungörelsen till läkemedelsförordningen medge licensförsäljning av preparat som inte är registrerat. Medgivanden ges efter noggrann prövning i varje enskilt fall. Preparat som försäljs efter licens är att anse som läkemedel och omfattas då av läkemedelsrabatteringen. Flera sådana medgivanden har lämnats för speciella näringspreparat till barn. Under detta och föregående år har samtliga framställningar om sådan licensförsäljning utom en bifallits. Av vad jag sagt framgår att de av herr Pettersson åberopade preparaten redan nu i stor utsträckning ersätts genom sjukförsäkringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag tror att det här svaret är klargörande i långa stycken. Min fråga, huruvida statsrådet vill överväga ytterligare åtgärder för att jämställa näringspreparat med medicin, är väl inte direkt besvarad. Men jag tycker mig ändå kunna tolka svaret så att statsrådet ställer sig välvillig till ytterligare överväganden. För mig var det överraskande att bara i ett fall sådana här framställningar inte hade tillmötesgåtts. Det förefaller kanske som om detta inte är hela sanningen. Tydligen har man i vissa fall inte gjort framställningar till socialstyrelsen utan vänt sig till andra organ, som kanske inte handlagt ärendena på det sätt som de borde ha gjort och haft möjlighet att göra. Jag tror att det är angeläget att vi på detta område försöker få klara principer. Såvitt jag kan förstå har vi tydligen att se fram emot en utveckling där vetenskapen på både det medicinska och näringsfysiologiska området kommer att ge ökade möjligheter till en adekvat vård i olika sammanhang. Jag tror att man i många fall kan åstadkomma en ytterst värdefull profylax. Om barn i spädbarnsåldern som är i behov av komplettering av kosten inte får dessa olika näringspreparat, kan det i vissa fall vara livshotande eller medföra att barnen blir kroniskt sjuka och måste intas för mycket långvarig vård. Vi har ett aktuellt fall, som jag tror att statsrådet känner till genom pressen och som väl är den direkta anledningen till min fråga. Jag hoppas att det aktuella fallet, därest det nu skulle föras fram till socialstyrelsen, får en sådan behandling som statsrådet har givit en antydan om att man tillämpar vid handläggning av dessa frågor. Både för den enskilde och för samhället är det viktigt med enhetliga bedömningsgrunder när det gäller dessa ting. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret.

Herr talman! Jag kan nämna att socialstyrelsen under 1970 och hittills i år har godkänt 14 näringspreparat för licensförsäljning. Då skall man komma ihåg att de 14 preparaten kan ha gällt exempelvis många barn. Framställning om licensförsäljning — det vill jag påpeka — görs via apoteken som bifogar skriftlig motivering från vederbörande läkare. Gränsdragningen beträffande preparat som kan betraktas såsom läkemedel kan emellertid ofta vara svår att göra. Frågan härom utreds för närvarande inom socialstyrelsen. Herr talman!

Herr talman! Jag är ytterst tacksam mot statsrådet, inte minst för hans senaste inlägg. Den som har tagit del av detta ärendes handläggning har kanske fått en känsla av att det har förelegat oklarhet i denna fråga. Men efter statsrådets senaste inlägg bör det inte föreligga någon som helst tveksamhet. Det har kanske förvånat mig litet att detta preparat inte skulle vara att hänföra till de preparat som statsrådet här nämnde. Det är ju fråga om en förändring av äggvitans sammansättning.

Herr talman! Herr Hernelius har frågat mig om jag anser att nuvarande praxis beträffande permissioner inom fångvården är tillfredsställande med tanke på de internationellt uppmärksammade rymningar av till långvarigt frihetsstraff dömda som har förekommit på sistone. Permissionerna utgör ett värdefullt instrument i behandlingsarbetet inom kriminalvården. Genom permissionerna bereds de intagna tillfälle att upprätthålla de sociala kontakter, främst med familj och nära anhöriga, som i de flesta fall är en förutsättning för deras rehabilitering. Permissionerna motverkar därför de skadliga följderna av anstaltsvistelsen och är ett viktigt inslag i förberedelserna för frigivningen. Några särbestämmelser med avseende på utlännings möjlighet att få permission från fångvårdsanstalt finns inte vare sig i behandlingslagen eller i anvisningar som har utfärdats av kriminalvårdsstyrelsen. Men för alla permissioner gäller enligt behandlingslagen som en grundläggande förutsättning att fara för missbruk ej får anses föreligga. Vid bedömningen härav tas enligt praxis hänsyn till en rad olika faktorer såsom brottets art, skötsamheten på anstalt, eventuell tidigare visad rymningsbenägenhet, uppehållsort och förhållanden i övrigt under permissionen, m.m. När det gäller utlännings permission bedöms regelmässigt faran för missbruk mot bakgrunden av ytterligare ett antal omständigheter, t.ex. brottets samband med internationellt organiserad kriminalitet, verkan av beslut om förvisning, anknytning till personer, bosatta i Sverige, eller till svenska förhållanden i övrigt. Dessa särskilda kontroller innebär att frågor om permission av utländsk medborgare — särskilt medborgare utanför de nordiska länderna — bedöms mer restriktivt än när det gäller permission av annan intagen. Även med tillämpning av den praxis som jag här har redovisat beviljas ett inte obetydligt antal permissioner åt utlänningar. Drygt en tiondel av de personer som årligen tas in i svensk fångvårdsanstalt är utländska medborgare. Förra året beviljades på fångvårdsanstalterna totalt 14 281 permissioner. Prövningen av permissionsärenden innebär ofta en svår och ömtålig avvägning mellan olika synpunkter och intressen. Misstag från anstaltsmyndigheternas sida lär därvid inte kunna helt undgås. Men ingenting tyder på att utländska medborgare i någon större omfattning för närvarande skulle undandra sig straffverkställigheten genom att under permission lämna landet. Jag är inte beredd att medverka till att bestämmelser införs om någon särbehandling av utländska medborgare bland de anstaltsintagna utöver den särskilda bedömningen av rymningsriskerna som redan nu sker.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för det innehållsrika svaret och konstaterar att han i detta först och främst slår fast att permissionerna utgör ett värdefullt instrument i behandlingsarbetet inom kriminalvården. I detta kan jag odelat instämma. Han fortsätter med att redogöra för de särskilda regler som gäller vid permission och konstaterar därvidlag att misstag från anstaltsmyndigheternas sida inte kan helt undgås. Det skulle jag vilja kalla ett understatement. Vidare avslutar han sitt tal med att slå fast att han icke är beredd att medverka till bestämmelser om särbehandling av utländska medborgare bland de anstaltsintagna, utöver den särskilda bedömning av rymningsriskerna som redan nu sker. Nu är det så att det inte har begärts någon särbehandling av utländska medborgare i detta sammanhang. Det finns ingenting i min frågas formulering som tyder på att jag skulle ha eftersträvat något sådant. Vad som däremot har föranlett frågan är en praxis som ibland förefaller mig mycket underlig. Om man får tro uppgifter i pressen skulle t.ex. en ledare för en internationell liga, som efter mödosamt och långvarigt utredningsarbete till sist greps av polisen, ha dömts till över fyra års straff i oktober månad ett år. Sedan skulle han ha beviljats permission under sommaren därpå och då skulle han också ha avvikit. Hans tre kumpaner, som var intagna på öppen anstalt, rymde — enligt samma uppgift — några månader senare. Om detta underrättades inte rikspolisstyrelsen — fortfarande enligt min källa, men dess uppgifter kanske är felaktiga. I varje fall har det sagts att rikspolisstyrelsen fick kännedom om rymningarna först via polisorganisationen i ett sydeuropeiskt land. Jag tycker inte att en sådan praxis är tillfredsställande. Detta är inte det enda fallet, utan det finns även andra exempel. Till de siffror som justitieministern nämnde kan jag lägga att efterlysta från fångvårdsanstalt i april 1971 var icke mindre än 130 svenskar och 50 utlänningar. Det rörde sig alltså om personer som hade rymt eller avvikit. Nu är justitieministern nöjd med läget. Han är nog ensam om den belåtenheten. Jag tycker att en skärpt praxis behövs — ett ökat beaktande av rymningsriskerna vid sidan av den sedvanliga humanitära prövningen som självfallet skall kvarstå och fullföljas. Men jag tycker att justitieministerns belåtenhet är betecknande för den slapphet med vilken kriminalvården bedrivs i detta land.

Herr talman! Det var ju bra att herr Hernelius delar min uppfattning om betydelsen av beviljandet av permissioner. Därmed står det lika klart för herr Hernelius som det gör för mig att det här gäller svåra avvägningar, där man inte hundraprocentigt kan tänka sig ett permissionssystem som inte missbrukas. Men jag tror att herr Hernelius går litet för långt när han säger att jag är nöjd. Herr Hernelius har ställt frågan i anledning av en tidningsartikel om ett rymningsfall, som berörde flera personer, som samarbetade i en liga. Jag har naturligtvis tagit del av fakta kring dessa rymningar. I två fall rörde det sig om rymningar i samband med permission men i två fall var det fråga om rymningar från öppen anstalt — det är ju ganska lätt att rymma från en sådan. När man studerar fallen kan man inte säga annat än att vederbörande anstaltsledning har handlat i enlighet med den praxis som tillämpas. Det inträffade får hänföras till de fall då misslyckanden sker. Jag vill rätta till en uppgift, som fanns i den tidningsartikel vilken herr Hernelius tydligen åberopar och som har stor betydelse i det här sammanhanget. Det är den uppgift som lät litet sensationell. Först genom meddelande från Interpol skulle den svenska rikspolisstyrelsen ha fått upplysning om att rymningar hade ägt rum Så är ingalunda fallet.Samma dag som rymningarna skedde anmäldes de rutinmässigt till vederbörande polismyndighet.
Herr talman! Det var glädjande att det i detta fall fanns någon kommunikation mellan rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen. Jag är glad över att den korrekta uppgiften nu kommit fram på den punkten. Men jag är också glad över att justitieministern nu inte ville beteckna sig som riktigt nöjd med läget. Han gjorde en reservation på den punkten, och det var inte för tidigt. När en ledare för en internationell liga på detta sätt avviker, sedan han efter kort fängelsestraff fått permission, har det omdöme som visats intet varit så gott eller välgrundat. När därtill hans kumpaner finns på öppen anstalt, är det inte att förvåna sig över att dessa också begagnar tillfället att ge sig i väg så fort de kan. Jag skulle vilja fråga justitieministern om hur han tror att man känner sig inom polisen, när man efter mångårigt utredningsarbete och stor möda äntligen får fast en person och denne efter kort tid bara försvinner från sitt straff? Hur nedslående måste inte ett sådant resultat vara på polisens arbetsmoral! I sådana sammanhang finns väl faktiskt skäl att noggrant beakta rymningsrisken. Jag skulle också vilja fråga justitieministern, som i dagarna aviserat straffskärpningar med anledning av de ytterst beklagliga händelser som inträffat i Stockholm, om han tror att effekten av en straffskärpning blir så betydelsefull, när möjligheter till permission efter relativt kort tid uppenbarligen alltjämt finns och därmed också möjlighet att undandra sig straffet.
Herr talman! Jag vill inte att det skall framstå som om permission beviljats efter kort tid mer eller mindre urskillningslöst, vilket väl herr Hernelius inte heller har menat. Jag vill nämna att när man tar del av de här aktuella fallen kan man se att permissioner beviljats successivt. I vissa fall har vederbörande t.o.m. fått starta med permission under bevakning. Den situation som förelåg när personerna i fråga rymde var att de tidigare hade haft permissioner som de hade skött. Då kan man förstå att en anstaltsledning inte har så lätt att vägra permission när det kommer fram skäl som är godtagbara. Det har i något fall varit så att en hustru till vederbörande har rest till Sverige, och i en sådan situation är det fullt i enlighet med praxis att permission beviljas. Sedan kan jag mycket väl tänka mig att polisen finner rymningarna irriterande, eftersom de orsakar polisen mycket besvär. Men jag tror nog att den förståelse som herr Hernelius själv har givit uttryck för, en förståelse för hur viktiga permissionerna är, även finns hos polisen.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att uppehålla mig uteslutande vid civilutskottets betänkande nr 12, alltså det betänkande som i denna debatt ändå får anses som huvudbetänkandet. Detta betänkande som rör bostadsbyggandet innehåller i sin hem ställan inte mindre än 50 punkter, och reservationernas antal är också betydande. I vårt svenska samhälle är tillgången på nästan alla varor mycket god, och konsumenten har alltså en betydande valfrihet, även om givetvis ekonomin kan utgöra en begränsande faktor. Möjligheten att i fråga om bostad välja och vraka har dock varit och är fortfarande minimal. Många får stå i bostadskön och där så småningom acceptera vad som erbjuds, även om det inte motsvarar önskemålen. För många människor kommer näst efter bostad, kanske i åtskilliga fall före, bilen in bland de behov som man vill tillfredsställa. Det skulle utan tvivel utlösa en utomordentligt hård kritik om situationen vore densamma då det gällde att skaffa bil som då det gäller att skaffa bostad, alltså att man skulle ställa sig i kön hos en kommunal eller statlig förmedling för att så småningom få inköpa den bil man av myndigheten blivit tilldelad. Det är alltså den situation som vi i själva verket har på bostadsfronten. Och man frågar sig: När skall vi få den situationen att bostadskonsumenten har ett tillfredsställande urval att välja bland då bostad sökes? Den dagen har framflyttats år efter år. Befolkningsomflyttningen i vårt samhälle, bristande upprustning av äldre bostäder, som undan för undan lett till rivning av dessa, en snabbt pågående hushållssprängning etc. har medverkat till detta. Utan tvivel har även hyresregleringen i sin stelbenthet bidragit till bekymren, även om jag gärna vill understryka att många nog skyller alltför mycket av svårigheterna på bostadsfronten på den kvardröjande hyresregleringen. På senare år har det ju på åtskilliga håll i landet visat sig att nya lägenheter, i stor utsträckning byggda av allmännyttiga eller bostadskooperativa företag, bjudits ut genom annonsering men varit svåra att placera. Det skulle kunna tyda på att balans har uppnåtts och att vi nu nått den önskvärda konsumentens marknad där åtminstone en viss valfrihet skulle föreligga. På vissa orter är det väl också på det sättet, men huvudanledningen till detta utbjudande av nya bostäder är att boendekostnaderna är så höga att folk inte kan betala dem. Otvivelaktigt föreligger här ett utomordentligt stort bekymmer. För några år sedan avvecklades i princip de generella bostadssubventionerna och ersattes med möjligheten att i tiden förskjuta kapitalkostnaderna så att dessa ej skulle slå fullt ut i nyproduktionen. Genom det utomordentligt höga ränteläge som vi haft och fortfarande har fungerar inte paritetslånen på avsett sätt. Vi har visserligen fått en sänkning av diskontot med en halv procent för någon tid sedan och det har väl skett en ny sänkning i dag, också med en halv procent. Sänkningarna är naturligtvis utomordentligt glädjande, men de förslår ing-lunda för att avlägsna eller i avsevärd mån minska de stora bekymmer som högräntan utgör på en rad olika områden i vårt samhälle, inte minst när det gäller kostnaderna för boendet. Vi väntar med stort intresse på resultatet av den pågående utredningen om revision av paritetslånesystemet. Frågan är ju utomordentligt svår att lösa. Den höga räntenivån är alldeles särskilt betungande på områden där omsättningen i förhållande till kapitalinsatserna är liten. Bostadsbyggandet är ett sådant område. Det måste i detta sammanhang slås fast att endast en ytterligare väsentlig nedskärning av den allmänna räntenivån kan förhindra fler mycket kraftiga höjningar av boendekostnaderna. En allvarlig tankeställare men i nuvarande läge givetvis en nödvändighet utgör det meddelande som annonsledes lämnats i tidningspressen beträffande uppgörelse om höjning av hyrorna mellan hyresgäströrelsen och de allmännyttiga bostadsföretagen. Bostadsproduktionens utveckling innevarande år synes rätt dyster. Igångsättningarna under första kvartalet 1971 har varit avsevärt färre än under motsvarande tid förra året, trots att väderleksbetingelserna i år varit väsentligt bättre för att hålla vinterbyggen i gång. Då kapitalmarknaden för bostadsbyggandet i stort sett fungerat och arbetskraft funnits, har väl den minskade igångsättningen berott på avmattningen i konjunkturerna och på bedömningen av de bostadssökandes bristande möjligheter att betala kostnaderna i nyproduktionen. För vår del har vi tidigare kritiserat systemet för fördelning av låneramar, framför allt begränsningen av de långsiktiga rambeskeden till att endast avse vissa större kommuner. Nu har Kommunförbundet begärt att systemet skall omprövas, och vi har också från centerpartiet i en motion ställt detta krav. Statsrådet har visserligen i propositionen i någon liten mån tillmötesgått Kommunförbundets framställning, men ingalunda i tillräcklig omfattning. Inlemmandet av friliggande småhus i kvoten, som skedde för något år sedan, har ytterligare dragit ner småhusens andel av det samlade bostadsbyggandet, trots att konsumenternas önskemål alltmer inriktar sig på småhus. Vi anser att de friliggande småhusen på nytt skulle förläggas utanför kvoten, detta så mycket mera som fritidshus upp till en storlek av en mindre trerumsvilla får byggas helt utanför denna. Visserligen statsbelånas inte fritidshusen, men nog förefaller det egendomligt att den som redan har en bostad kan bygga sig ett fritidshus utanför kvoten, medan den som saknar bostad och vill bygga ett motsvarande hus för permanent boende är beroende av att komma med i kvottilldelningen, även i de fall det skulle gälla statsbelåning. Vi har åtskilliga exempel där problemen i detta hänseende har aktualiserats. Jag skulle närmast kunna hänvisa till vissa ärenden i kommuner i norra Skåne, där kommunalmän faktiskt har råkat ganska illa ut. Jag skall härefter gå över till att beröra en del av reservationerna i anslutning till civilutskottets betänkande nr 12 i den mån jag inte redan har berört dem. Vi har från centern i reservationen 1 pekat på en del av de synpunkter jag redan har framfört. Vi har tryckt på nödvändigheten av att låta flera kommuner få långsiktiga planeringsbesked. Vi har vidare i reservationen framhållit att småhusen återigen bör kunna läggas utanför kvotberäkningarna, Det kanske kan invändas att detta skulle spränga de ekonomiska ramarna, men jag tror inte att så behöver bli fallet i särskilt stor utsträckning. Det skulle däremot ge möjlighet att åter bedriva byggnadsverksamhet även på mindre orter, där den för närvarande är nära nog lamslagen. Jag tror inte att de samfällda anspråken därför skulle sättas i gungning.

Vi är på vårt håll inte reservanter där, men jag vill i alla fall framföra några synpunkter. Under de senaste åren har statistiskt sett den genomsnittliga storleken av nyproducerade lägenheter minskat.

Under en kort tidrymd lär väl detta inte i och för sig vålla några allvarligare bekymmer. Med den hushållssprängning som pågår blir det ett allt mindre antal boende i varje lägenhet, och den utvecklingen kommer troligen att fortsätta, varför det även i framtiden kommer att finnas ett mycket betydande behov av smålägenheter. Men om utvecklingen ytterligare accentueras, så är det klart att det är rätt allvarligt, ty här förefinnes ännu ganska mycket av trångboddhet på många håll i vårt land. Den kan visserligen ibland avhjälpas med sammanslagning av lägenheter, men i huvudsak får problemet ändå lösas genom produktion av större lägenheter. Tidigare kunde man år för år avläsa att lägenheterna blev genomsnittligt något större, men i det avseendet har det, som sagt, skett en ändring under de senaste åren. På sikt är naturligtvis utvecklingen väldigt betänklig, och den bör i varje fall uppmärksammas. Reservationen 6 om boendemiljön skall jag gå förbi. Den kommer från vårt parti att beröras av herr Åkerfeldt. Jag vill sedan göra några reflexioner om det krav som framställts på statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet. På den punkten är utskottet splittrat. Vi på den borgerliga sidan, som har blivit utskottsmajoritet, vill understryka att finansieringen i och för sig har klaffat under senare år. Vi finner därför inte någon anledning för utskottet att ens skriva så pass hårt som statsutskottet gjorde under tidigare år om att uppmärksamheten bör vara riktad på behovet av en statlig totalfinansiering. Vi har ansett att ställningstagandet i propositionen är tillfredsställande, och det har vi velat särskilt poängtera i utskottets skrivning. Två reservationer föreligger, och av dessa skiljer sig den socialdemokratiska i sak inte så förfärligt mycket från vad utskottsmajoriteten uttalat. Den går ju ut på avslag på det direkt ställda kravet, men man vill i alla fall hålla frågan öppen. Det är klart att det i och för sig kan verka bestickande, men det skapar ingalunda några ökade resurser för bostadsbyggandet. Jag skulle tro att det snarare kan minska sparandet, alldeles speciellt om man skulle dra in småhusbyggandet i den statliga totalfinansieringen. Men även när det gäller det kooperativa byggandet kan det vara av ett värde att man har en anknytning till det vanliga kreditväsendet. Jag tror det kan ha betydelse ur sparandesynpunkt.

När vi avvecklade de generella subventionerna och ersatte dem med paritetslån och räntelån, var det i hopp om att detta skulle kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. I själva verket gör det inte det, framför allt därför att den allmänna räntenivån ligger långt över den nivå som man förutsatte när paritetslånen infördes.

Räntelånen kommer då varje halvår att uppgå till 400 miljoner kronor och anslagsbelastningen på lånefonden för bostadsbyggandet skulle vid den tiden närma sig 3,5 miljarder kronor per budgetår och sedan ytterligare stiga. Det är givet att om staten på detta sätt skaffar sig fordringar långt över skorstenarna i fastigheter runt om i landet, så kommer statens säkerheter i själva verket att försvinna. Man kommer aldrig att kunna driva in dessa fordringar, och den finansiella situationen såväl för det allmänna som för ägarna av fastigheterna kommer att bli helt ohållbar. Vi har här velat mycket starkt understryka behovet av räntesänkningar. Vi tror nämligen inte att den utredning beträffande paritetslånen som är på gång och som är alldeles nödvändig och väntas vara avslutad under innevarande år kan anvisa några undergörande medel för att man skall komma ifrån denna situation. Jag skulle knappast tro att det går att återställa jämvikten genom hyreshöjningar, genom höjningar av boendekostnaderna, inom en relativt begränsad tid upp till den nivå som skulle vara erforderlig för att få balans i systemet. Jag kommer sedan över på frågan om lånegränserna. Här har utskottsmajoriteten i fråga om det kooperativa byggandet uttalat sig till förmån för en av herr Lindkvist m.fl. väckt motion om att det kooperativa byggandet skulle kunna belånas upp till 98 procent. Vi har från vårt håll menat att den nu gällande 95-procentiga gränsen bör bibehållas. Även småhus, ägda av dem som bor i huset, skulle kunna belånas till samma gräns. Vi utgår ifrån att kollektivt ägande och enskilt ägande skulle kunna jämställas, när det gäller människor som bor i fastigheterna. Det verkar vara ett rimligt krav. Nu säger väl intressenterna när det gäller det kooperativa byggandet att de vill ha 98-procentsgränsen för att i viss mån eliminera de överkostnader som man nu får dras med. Jag vill påpeka att om det anses att lånetaket ligger för lågt bör framstötarna göras i avsikt att lyfta lånetaket och inte att höja procentgränsen. Principen bör väl ändå vara att en kooperatör lika väl som en egnahemsägare skall göra en inte alltför blygsam insats själv. Om man så att säga skall låna till allt är man knappast vare sig egnahemsägare eller kooperatör. Vi har alltså ansett att belåningen för egnahem skall höjas från 90 procent till 95 procent, medan för det kooperativa byggandet även i fortsättningen 95-procentsgränsen skulle gälla. Det senare förutsätter ju även propositionen. När det gäller bostadslån till flerfamiljshus i privat ägo har vi den uppfattningen att man skall kunna höja den nuvarande lånegränsen 85 procent till 90 procent. Det är ett gammalt krav från vår sida, som tyvärr inte har vunnit gehör. Det är nog så att en 15-procentig egen insats verkar vara onödigt hög. Vi menar därför att lånegränsen skulle höjas till 90 procent och den egna insatsen alltså röra sig om 10 procent. Det har under en lång följd av år funnits förbättringslån att användas för mindre upprustningar och reparationer av bostäder, från början egentligen endast avsedda för småhus men under de senare åren också använda för flerfamiljshus.

För några år sedan begränsade man möjligheterna att använda förbättringslånen till att gälla endast pensionärer eller folk över 60 års ålder. Det är inget tvivel om att det för dessa kategorier äldre människor har varit och fortfarande är mycket värdefullt med dessa lån. Jag vill gärna understryka att de kampanjer, som väl de flesta kommuner har drivit i akt och mening att upprusta lägenheter för äldre människor, har varit ytterst betydelsefulla. Här återstår ännu mycket att göra. I det hänseendet råder det väl inga delade meningar, men vi har ansett att man skulle kunna återinföra möjligheten även för låginkomsttagare i yngre åldrar att utnyttja förbättringslånen efter ungefär samma system som tillämpades tidigare. Här föreligger utan tvivel ett rätt betydande behov.

Även om det skedde en liten uppskrivning föregående år menar vi att lånebeloppet i åtskilliga fall när det gäller att upprusta äldre bostäder är otillräckligt. Det skulle därför vara önskvärt att ha möjlighet att gå något längre.

Vi anser att de tidigare förpliktelserna mot vederbörande låntagare inte bör vara av sådan bindande natur att man inte kan höja räntan till 6 procent. Även om vi pläderar för räntesänkning sätter vi inte ambitionerna på den punkten högre — i varje fall när det gäller det närmaste budgetåret — än till att komma till 6 procent. Herr talman!

Herr talman! Under de senaste åren har bostadsdebatten kommit något i skuggan av andra samhällsproblem. Vi måste dock konstatera att det fortfarande finns många områden inom bostadssektorn där problemen är långt ifrån lösta. Svårigheter hopar sig, och konsumenterna möter nya, mycket påträngande och besvärliga problem. Länge kretsade debatten kring bostadsbristen. Nu ägnar vi mer intresse åt bostadsmiljön i vidsträckt bemärkelse och åt kostnaderna för bostaden. Få områden av samhället är så utsatta för reglering som bostadsområdet. På få områden har så många politiska löften utställts, så många löften brutits, så många förhoppningar upplösts i intet, så många människor svikits. Efter många års väntan i en lång bostadskö får unga människor en lägenhet med en sådan hyressättning att de inte har råd med hyran eller tvingas till utomordentligt drastiska åtgärder för att klara den. Samtidigt händer det att bostadsmiljön är dålig, resorna långa och tidskrävande och servicen ej utbyggd. Konsumenterna upplever en socialdemokratisk bostadspolitik där den ena krisen avlöser den andra. Men en sak kan konsumenterna vara säkra på: lyckas den socialdemokratiska regeringen hjälpligt bemästra förhållandena på ett område, börjar det genast bli besvärligheter på ett annat. Tillåt mig exemplifiera. Först hade vi de fruktansvärt långa köerna, och när man tyckte sig kunna skönja en Husning där kom nästa problem. Finansministern började använda bostadsbyggandets finansieringsfrågor som ett slags dragspel med vars hjälp han skulle styra samhällsekonomin. Så protesterade väljarna, och bostadsfinansieringen började fungera. Men nya problem dök upp. Hyreskostnaderna i nyproduktionen steg så kraftigt och så snabbt att mycket stora grupper fick svårt att klara ekonomin. För att hjälpa upp situationen måste både stat och kommun gå in med bostadsbidrag. Härtill kommer att det allt hårdare ekonomiska klimatet för kommunerna medför att följdinvesteringarna i samband med bostadsbyggandet blir allt besvärligare. Ofta har kommunalmännen bara två vägar att gå: höja kommunalskatten, som ofta redan är hög, eller acceptera en lägre grad av service — eller i bästa fall en försenad utbyggnad av servicen — i de nya bostadsområdena. Dessa förhållanden på bostadsmarknaden måste vi bort ifrån. Folkpartiet har år efter år lämnat förslag till riksdagen för att komma till rätta med problemen. Folkpartiet har talat om ökat bostadsbyggande, mera långsiktig planering, olika åtgärder mot hyresstegringar, större hänsynstagande till olika miljöfaktorer, en aktivare kommu nal markpolitik. I några fall har vi haft glädjen att kunna konstatera att regeringen så småningom i vissa delar följt våra förslag. Så har t.ex. bostadsbyggandet under senare delen av 1960-talet uppvisat en glädjande ökning, samtidigt som man i den regionala fördelningen i allt större utsträckning följt våra intentioner. När jag nu, herr talman, går in på de olika reservationerna, berör jag ej miljöfrågor, bostadskostnader och konkurrensfrågor. Herr Ullsten kommer i ett senare inlägg att diskutera dessa problem. Dock tvingas jag, herr talman, att först ta upp vissa principiella frågor. År efter år har folkpartiet anklagat regeringen för bristande planering i fråga om bostadsbyggandet. Vi har anfört att den svaghet eller oförmåga som finns hos socialdemokraterna när det gäller att trygga en lugn och jämn produktion är högst olycklig. Det är enligt vår uppfattning nödvändigt med jämn sysselsättning, långsiktig planering i fråga om både mark och byggande, tryggad kreditförsörjning och likvärdiga konkurrensvillkor. Härigenom kan en jämn produktion tryggas, sysselsättningen hållas uppe, möjligheterna att skapa god bostadsmiljö underlättas och, sist men inte minst, kostnaderna hållas nere. Mot bakgrunden av vad jag nu senast sagt vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på vissa uppgifter som statistiska centralbyrån publicerade den 20 april, dvs. i förrgår. Herr Andersson i Knäred har redan kortfattat berört de här sakerna. Dessa uppgifter, som avser bostadslägenheter i flerfamiljshus, påbörjade i januari-mars 1971, anger högst egendomliga och ytterst oroande siffror. Enligt den bild som nu visas på TV-skärmen sjönk igångsättningen under årets tre första månader med 30 procent i förhållande till motsvarande tid förra året. I de tre storstäderna var minskningen 38 procent och i Storstockholm över 40 procent — detta trots att vi under dessa månader i större delen av landet hade ett för byggandet nästan helt idealiskt väder och trots att vi har haft en 25-procentig investeringsavgift som kunnat styra byggandet mot bostäder. Vi är nu tydligen tillbaka i den situation som varit ett kännetecken för socialdemokratiskt bostadsbyggande — ryckigheten. Är vi inne i en sådan situation att man återigen tänker använda bostadsbyggandet som ett dragspel? De här tonerna måste klinga illa för många. Hur låter det för konsumenterna som får dels längre köer, dels dyrare bostäder genom att kontinuiteten i både byggande och planering bryts? Hur låter det för alla de byggnadsarbetare som går arbetslösa? De är drygt 18 000 — siffran har jag hämtat ur Byggnadsarbetaren nr 12 av den 21 april i år. Hur skall dessa tongångar uppfattas av arbetsmarknaden över huvud? Finns det inte risk för att det blir negativa följdverkningar på en rad områden, knutna till byggnadsproduktionen?

Bostadsbristen är fortfarande ett allvarligt socialt problem. Visserligen är bostadsförmedlingarnas statistik över antalet bostadssökande inte någon absolut säker mätare på den otillfredsställda efterfrågan, men siffrorna belyser ändå situationen, Vid årsskiftet 1969—1970 var drygt 463 000 människor registrerade i bostadskön. Av dessa saknade omkring 194 000 egen, direkt förhyrd lägenhet. Särskilt besvärligt var det i Storstockholm med cirka 185 000 i bostadskön, varav 103 600 utan egen lägenhet. Bostadsbristen är ett allvarligt socialt problem. Främst unga människor och ensamstående har många gånger en besvärlig situation, Vidare får bostadsbristen besvärande konsekvenser för rörligheten på arbetsmarknaden. Bostadsstyrelsen för i sina petita ett ganska utförligt resonemang om bostadsbyggnadsbehovet under 1970-talet och hamnar på ett genomsnittligt behov av ca 110 000 lägenheter per år. Under 1969 och 1970 har bostadsbyggandet minskat något. Folkpartiet anser att en ytterligare minskning inte är tillrådlig. För år 1971/72 föreslår folkpartiet ett garanterat program av ungefär samma storleksordning som regeringens. Däremot har folkpartiets bostadsbyggnadsplan en högre långsiktig planeringsnivå. Vidare föreslår vi att den särskilda ramen för det privatfinansierade bostadsbyggandet inordnas i en totalram som tilldelas kommunerna. Folkpartiet har också önskat att produktionen av styckebyggda småhus inte begränsas i de årliga ramarna för kommunerna. Skillnaden mellan folkpartiets och regeringens förslag i fråga om den långsiktiga planeringen framgår av den bild som jag nu visar på TV-skärmen, Det är att observera att siffrorna omfattar både statsbelånat och icke statsbelånat byggande. Dessutom tillkommer i båda fallen, vilket inte finns med på bilden, en konjunkturreserv. Av tabellen framgår att folkpartiet har en betydligt högre planeringsnivå för de tre sista åren än regeringen, och det är där skillnaden ligger. Det nuvarande ramfördelningssystemet innebär att flertalet kommuner får sina ramar mycket sent. De s.k. expansiva kommunerna får sina ramar knappt ett år före igångsättningsåret, under det att övriga kommuner får sina ramar så sent som hösten före byggåret. Kommunförbundet har i skrivelse till regeringen i november 1970 krävt ett längre tidsperspektiv och har i det fallet samma principiella uppfattning som folkpartiet. Tidigare rambesked skulle underlätta kommunernas bostadsplanering och stå i bättre samband med arbetet på att genomföra det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet. Samtidigt skulle både byggherrar och entreprenörer få möjligheter att göra en mera långsiktig produktionsplanering. Detta sammantaget skulle ge större möjligheter att pressa produktionsoch boendekostnaderna. Vi ser med oro och en viss förvåning att majoriteten inte vill tillvarata denna möjlighet att pressa ned hyrorna i nya lägenheter. Folkpartiet har som jag sade tidigare förordat att den särskilda ramen för det privatfinansierade bostadsbyggandet inordnas i en totalram för allt bostadsbyggande. På det sättet skulle man åstadkomma en administrativ förenkling och bättre planering. Byggplaneringsutredningen har föreslagit att fördelningen av det icke statsbelånade bostadsbyggandet skall överföras från arbetsmarknadsmyndigheterna till bostadsmyndigheterna, vilket skulle möjliggöra en samordning. När en kommun erhållit en totalram för bostadsbyggandet ankommer det på kommunen att turordna de olika projekten. I bilaga 7 till långtidsutredningen redovisas en del intressanta siffror över bostadsbyggandets regionala fördelning. Folkpartiet har den principiella uppfattningen att bostadsproduktionen i takt med tillgängliga markoch planeringsresurser bör inriktas på områden där bostadsbristen är störst eller eljest besvärande, Samtidigt bör ansträngningar göras för att minska efterfrågetrycket i storstadsområdena genom en aktiv lokaliseringspolitik. Folkpartiet anser också att andelen småhus bör öka, så att den 1975 är uppe i ca 40 procent av den totala bostadsproduktionen. Självklart är detta i första hand en kommunal angelägenhet, vilket dock inte hindrar att riksdagen uttalar sig. En ökad produktion av billiga småhus skulle öka valfriheten för många konsumenter. Småhus kan nu produceras i ett sådant prisläge att boendekostnaderna inte avsevärt överstiger samma kostnader i hyreshus. Samtidigt har det visat sig möjligt att sänka insatserna. Vid en ökning av småhusproduktionen bör större hänsyn tas till behovet av billiga, mindre småhus för hushåll med bara en, två eller tre personer. Folkpartiet föreslår också förbättrade lånemöjligheter vad avser det statliga bostadslånet till småhus. En grundförutsättning för en rationell bostadsplanering och bostadsproduktion är att lämplig mark finns i tillräcklig omfattning och i rätt tid, Ett av de främsta hindren för långsiktiga kommunala markförvärv är finansieringssvårigheter. Anslaget till lånefonden för kommunala markförvärv täcker endast en liten del av behovet. Det är därför angeläget att fonden på sikt tillförs mera medel. Kommunernas följdinvesteringar i samband med bostadsbyggandet och den bristande samordningen av de statliga finansieringsformerna är ett besvärande problem. Det är angeläget att ett mera integrerat statligt bidragsoch lånesystem kommer till stånd så att bostadsområdena i takt med byggandet förses med bostadskomplement. Det borde också vara möjligt att i likhet med bostadslåneramarna tilldela kommunerna en total årlig finansieringsram för de olika följdinvesteringarna i samband med bostadsbyggandet. Härigenom skulle vi kunna undvika halvfärdiga bostadsområden med dålig service och dålig yttre miljö. Självklart är det kommunerna som själva skall angelägenhetsgradera dessa investeringar. Frågan om paritetslånesystemet har tagits upp också i år. Genom att räntenivån kommit att ligga avsevärt högre än beräknat har stora problem uppstått. När den nu sittande utredningen kommer fram med sitt material — och jag förutsätter att utredningen blir färdig inom en nära framtid — får vi bättre möjligheter att allsidigt belysa den uppkomna situationen och de eventuella justeringar inom systemets ram som kan bli aktuella.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

Herr talman! Herr Strömberg började sitt anförande för en stund sedan med att beklaga att bostadsdebatten, inte minst här i riksdagen, under senare år har kommit så i skuggan, och att så är fallet kan man nog konstatera. Den har kommit i skuggan i förhållande till andra frågor av stor samhällsekonomisk betydelse. Jag vill gärna instämma i herr Strömbergs beklagande. Men jag tolkar kanske inte orsakerna på riktigt samma sätt som herr Strömberg. Det är ju på det sättet att bostadspolitiken har blivit en strävan att fullända något som är ett socialistiskt system. Det kännetecknas av regleringar, ett fullföljande av regleringssystemet, av centraldirigeringar, en låsning som gör att vi här år för år får lov att upprepa ungefär samma sak. Har man en annan grunduppfattning om vad bostadspolitiken borde vara, innebär det naturligtvis att man — i detta fall moderata samlingspartiet — ständigt och jämt kommer att stå i motsatsställning till regeringen just i fråga om de bostadspolitiska grundvalarna. Jag har funderat litet grand — ganska mycket, för resten, genom åren — över hur det har kommit att bli så att just detta område avgränsats på det sätt som har skett, hur vi har kommit att få ett system med krisregleringar bevarade från efterkrigstiden o. d. Häromdagen fick jag tag i en bok av professor Johan Åkerman — ekonomen. Han skildrar där den internationella politiken och sam hällsekonomin efter andra världskriget och gör några roliga och innehållsmättade formuleringar. Han menar att tiden efter 1945 i industriländerna över huvud taget i allmänhet bäst karakteriseras av paradoxer. Jag tyckte att detta var intressant, ty jag kunde därmed konstatera att den utveckling vi har här i landet på det bostadspolitiska området i viss mån inte är så olikartad den i en del andra länder; det skulle då vara en felbedömning att vår situation skulle bero på att vi här har ett direkt socialistiskt system.

Vi känner igen bilden även för vårt lands del, och jag tror att vi där hittar också vår egen bostadspolitiska situation, som ännu 35 år efter krigsslutet domineras av ett regleringssystem.

När det gäller den sista paradoxen tänker jag på en av de senaste utväxterna i det här systemet, det s.k. paritetslånesystemet — det som skulle ersätta bostadssubventionerna med ett annat finansieringssystem. Jag ber inom parentes att få gratulera inrikesministern till diskontosänkningen i dag; den gör i alla fall skuldsättningen för paritetslånen litet rimligare i fortsättningen — det går litet lättare att hantera den. Man kunde naturligtvis fortsätta med denna beskrivning, men det är ju litet lättvindigt. Jag skall hellre börja mitt lilla anförande i dag, som kommer att handla om civilutskottets betänkande nr 12, med några positiva synpunkter. Vi har haft en mycket omfattande bostadsproduktion, en produktion som givit människorna bättre bostäder. Jag är inte så säker på att man skall hysa några stora farhågor inför de siffror, som herr Strömberg tog fram och som skulle tyda på att en minskning av produktionen har inträtt. Det är möjligt att det helt enkelt kan förekomma en del räknefel i sammanhanget beroende på en del besvärligheter som man haft på den kommunala sidan och som även statistikerna haft i början av detta år. Det är inte alldeles omöjligt. Men tillsammantaget har det varit en stor bostadsproduktion och den har kulminerat under 1960-talet. Vi kan också konstatera att städernas slumkvarter i stor utsträckning har kunnat saneras. Hela den allmänna ekonomiska tillväxten har gett människorna möjlighet att ha dubbla bostäder i en utsträckning som man ännu för 30 år sedan inte vågade hoppas på. Resurserna har helt enkelt räckt till för människorna att bygga ett fritidshus eller till att på något sätt omvandla eller reparera hus i glesorterna, där utglesningen annars skulle ha medfört att många bostäder kommit att stå tomma. Detta är utomordentligt bra, och det tycker jag nog att man skall tacksamt erkänna, Men därmed har jag inte sagt att den förtjänsten, vare sig helt eller delat, faller just på regeringens bostadspolitik med dess regleringskaraktär. Från moderata samlingspartiets sida har vi år efter år talat för en marknadsanpassad bostadspolitik.

Det finns i denna konkurrensbrist, som tillhör de allvarligaste konsekvenserna av det nuvarande systemet, stora olägenheter. Vi har den uppfattningen att konkurrensen behövs här både i produktionsledet och i förvaltningsledet, i fråga om bostadsproduktion och bostadsförvaltning. Det pågår en utveckling mot färre och färre stora enheter som man nog skall se upp med, ty om den utvecklingen går i monopolistisk riktning är den av ondo. Därför kräver vi nu som vi tidigare har gjort en fri konkurrens, och en fri konkurrens mellan byggherrar på lika villkor. Fortfarande, menar vi, finns det anledning att varna för — detta har herr Andersson i Knäred varit inne på, så jag skall bara nämna det som hastigast — en sådan förändring av bostadsmarknadens struktur att småhusandelen minskar. Vi har i vår tid blivit mer och mer uppmärksamma på betydelsen av en god miljö, och människor har blivit mer och mer intresserade av att de bostadspolitiska miljöfrågorna i vid bemärkelse skall beaktas från det allra tidigaste planeringsstadiet. Bostaden och dess miljö måste på något sätt bli konkurrenskraftiga storheter inför konsumenten i förhållande till både bilar och utlandsresor. Boendet är av så grundläggande betydelse också för arbetstrivseln, för familjelivet och för den nödvändiga avstressningen att man verkligen kan säga att bostadsfrågan är en fråga av grundläggande social betydelse. Därför är det riktigt, menar vi också, att sociala åtgärder av typen bostadsbidrag sätts in för att motverka en sådan stegring av boendekostnaderna som vi upplever i dag, en sådan stegring att många människor utan bidraget måste avstå från en god bostad. Men det är ett memento att behovet av bidrag ökar så enormt snabbt. Här är det möjligt att andra åtgärder på det samhällsekonomiska området måste sättas in. En social bostadspolitik behöver emellertid inte vara detsamma som en i detalj reglerad bostadspolitik. Den kritik som vi riktar mot det bostadspolitiska systemet har vi kortfattat givit uttryck åt i det särskilda yttrande nr 1 som är knutet till civilutskottets betänkande nr 12. Även om det således är systemet som sådant som vi vill förändra, finns det naturligtvis anledning att inom systemets ram begära korrigeringar av detaljer, som vi anser att det skulle vara värdefullt att få korrigerade. Inrikesministern tillsatte vid förra årets slut en utredning, som skall pröva de bostadspolitiska målen och bostadspolitikens utformning under det närmaste decenniet, räknat från 1974/75. Vår partimotion från moderata samlingspartiet har fördenskull fått den utformningen att vi har begärt att våra synpunkter och våra krav skulle få underställas den nya s.k. boendeutredningen och bli föremål för dess allvarliga analys och prövning. Majoriteten i utskottet har tyvärr avstyrkt den begäran. Men jag har ändå anledning att här uttrycka den förhoppningen att enskilda ledamöter i utredningen skall inse betydelsen av att de frågorna blir genomlysta. Därför skall jag i korthet nämna vad det rör sig om. Det gäller bl.a. möjligheterna att öka andelen småhus i nyproduktionen och att öka långivningen till ombyggnadsverksamhet för att minska den stora avgången i lägenhetsbeståndet.

Det är för dyrt med bostäder där. Vi måste kunna få någon sådan planering att vi kan få igen ett slags blandning av det affärsmässiga livet och boendelivet även i de centrala delarna av städerna — annars dör städerna, i varje fall under kvällstid, med alla de olägenheter vi vet att det för med sig. Vi har också i detta sammanhang begärt att utredningen skulle få behandla frågan om möjligheterna att på något sätt undersöka olika konkurrensbetingelsers inverkan på markpris, byggproduktion och hyressättning. Vi vill även att utredningen tar ställning till det statliga bostadslånestödets framtida utformning och möjligheterna att få en ersättning för det nuvarande paritetslånesystemet, som redan har uppvisat sina stora olägenheter. Vi tar vidare upp frågan om åtgärder mot den successiva minskningen av lägenhetsstorlekarna i nyproduktionen. Jag tänkte beröra den senaste frågan litet närmare, eftersom vi inte gjort det så mycket tidigare. Herr Andersson i Knäred har varit inne på detta också och jag skall därför begränsa mig till att säga följande: Den i och för sig kloka förändring som vidtogs för några år sedan, nämligen att man grundar kvottilldelningen på kvadratmeter lägenhetsyta i stället för på antalet lägenheter, har börjat visa sina avigsidor. Trångboddhetsnormen har visserligen kunnat följas upp — om man räknar antalet boende per rum, köket oräknat, har trångboddheten minskat. Jag delar egentligen också den uppfattning som kommit till uttryck här i riksdagen flera gånger, jag tror senast vid förra årets riksdag, att ”det är mer angeläget att öka antalet rum än golvytan per rum”.

Det är ju i alla fall inte dockskåpslägenheter som tillgodoser växande familjers behov. Och 5 kvadratmeters minskning av den genomsnittliga bostadslägenhetsytan på de senaste fem åren är så pass mycket att det kanske bör observeras. Herr talman! Jag har nu berört åtminstone en del av det som återfinns i de mångtaliga reservationer som är knutna till civilutskottets betänkande nr 12.